Fru talman! Årets radiooch TV-betänkande från kulturutskottet är annorlunda än många väntat. Alla de kontroversiella frågorna som rör radio och TV har kulturutskottet skjutit upp till hösten. Skälet till denna ekumeniska aktion är att utskottet vill lägga grunden för en saklig behandling av hela komplexet i den parlamentariska beredning som regeringen nyligen tillsatt. Men det betyder inte att all debatt bör tystna. Tvärtom är det naturligtvis värdefullt om partierna deltar i den offentliga debatten och klargör sina värderingar och ställningstaganden. För folkpartiet är den givna utgångspunkten önskan att stärka yttrandefriheten och informationsrätten samt medverka till att skapa ett vitalare kulturklimat. En annan utgångspunkt är att skälen för att bevara Sveriges Radios faktiska monopol inte längre är bärande. Frihet och mångfald, dvs. också konkurrens, bör känneteckna även etermediesektorn. Det är alltid avstegen från den fria etableringsrätten som måste motiveras, inte kravet på att avveckla ett faktiskt monopol. Den liberala mediesynen utgår från att press, radio, television och andra medier skall ha en självständig ställning i förhållande till staten och till statliga myndigheter. All makt kan missbrukas, även den som givits i demokratiska val. Det är också viktigt att eftersträva mångfald både när det gäller massmedieföretagens inriktning och profilering och när det gäller ägarstruktur. I det nya mediesamhälle som håller på att ta form kan det vara svårt att orientera sig bland alla kanaler för bild och ljud. Satelliter, kablar och nya frekvenser förvirrar många som tidigare har haft en enkel och stundom enkelspårig uppfattning om mediernas roll. Motståndet mot reklamfinansiering som en intäktskälla för TV bryts nu successivt inom både centern och socialdemokratin. De socialdemokratiska debattörerna företräder lika många uppfattningar som antalet inlägg. Fru talman! Så gott som alla som har deltagit i debatten om reklam i TV är nu överens om att annonsörer inte skall kunna påverka programutformning eller programtablåer. Detta löses enklast genom att ackvisition av annonser och produktion av reklaminslag läggs i ett separat företag, som är skilt från det programsändande företaget. Reklamen bör läggas i block mellan programmen och får inte avbryta program. För folkpartiet är det naturligt att det blir ett från Sveriges Radio fritt och självständigt företag som får svara för den tredje TV-kanalen. Detta fristående TV-företag bör kunna finansiera sin verksamhet med reklamintäkter. Detta torde vara den enda realistiska vägen att skapa verklig konkurrens och mångfald i TV-utbudet i Sverige. Inte bara företag utan också folkrörelser och kyrkor bör inbjudas att bli huvudmän för detta nya TV-företag. I samband med det bör självfallet ägarstrukturen för Sveriges Radio ses över. Lika viktigt som att garantera en tredje TV-kanal rätten att finansiera sin verksamhet genom reklam är att slå vakt om resurstillflödet till Sveriges Radio. En fortsatt licensfinansiering förutsätter att tilldelningen av licensmedel inte blir så snål att kvaliteten äventyras. Det är därför glädjande att kulturutskottets majoritet föreslår 50 miljoner mer än regeringen för Sveriges Radio och även finansierar detta genom en licenshöjning. Redovisningen av besparingskravet på 50 miljoner visade att detta inte kunde genomföras utan allvarliga inskränkningar av verksamheten i flera av de programsändande företagen. Enligt min mening är det av avgörande betydelse för den fortsatta debatten om etermediernas utformning i Sverige att statsmakterna garanterar Sveriges Radio ett sådant tillflöde av licensintäkter att kvaliteten kan upprätthållas. I avvaktan på att den parlamentariska beredningen skall bli färdig med det översynsarbete som påbörjades alltför sent kommer Sveriges Radios nuvarande struktur att bestå ytterligare några år genom en förlängning av det nu gällande radioavtalet. Den kritik som den nye ordföranden i Sveriges Radios styrelse bestod den nuvarande konstruktionen bemöttes effektivt av företrädare för alla programsändande bolag. Personligen anser jag dock inte att den nuvarande konstruktionen på något sätt är helig. I samma stund som en tredje fristående TV-kanal etableras bör man kunna lämna frågan om Sveriges Radios inre organisation och struktur i händerna på företaget självt. Då kan mångfalden säkras på andra vägar än genom beslut av riksdag och regering. Den parlamentariska beredningens arbete underlättas självfallet av att partierna för en öppen och fri debatt om etermediefrågorna. De partier som i likhet med folkpartiet har en genomtänkt mediesyn bör tala om var de står. Andra partier vilkas gamla doktriner kastats över ända bör uppmuntras till fri debatt och framtidsinriktade ställningstaganden. Det blir bäst för både demokratin och allmänheten om den gemensamma utgångspunkten då kunde vara frihet, mångfald och kvalitet.

Fru talman! Som förut har sagts har vi i år ett ganska tunt betänkande om etermediafrågorna. Men detta betyder inte att intresset för dessa frågor blivit mindre. Tvärtom, skulle jag vilja säga. Som Ingrid Sundberg sade ligger hela etermediasituationen i stöpsleven. De tekniska nyheterna kommer rasande över oss i form av kablar, satelliter och jätteantenner. TV-sändningarna från andra länder kan tas in i våra egna vardagsrum. Vi blir alltmer medvetna om värdet av den egna kulturen, det enda nationella medvetandet, det egna språket; och också medvetna om det ökande hotet mot dessa värden. Vi har också en mängd motioner som vi föredrar att inte behandla nu, eftersom den av regeringen tillsatta beredningsgruppen arbetar just med de frågor som behandlas i dessa motioner, och vi har alltså sorterat ut dem från detta betänkande. Beredningen kommer att arbeta snabbt, och vi anser att det vore att föregripa dess arbete, om vi blandade in de nu nämnda motionerna i det nu aktuella betänkandet. Det innebär av allt att döma, att betänkandet om etermediafrågorna vid nästa riksmöte kommer att bli betydligt digrare än detta. Jag är också säker på att det kommer att föranleda långa och djupa diskussioner såväl i utskottet som här i kammaren. Det är viktigt att tänka sig noga för när man skall ta ställning till vår framtida mediepolitik, just på grund av den snabba tekniska utvecklingen och — framför allt — på grund av det hårdnande trycket utifrån. Vårt svenska kulturarv, vårt svenska språk och vår svenska identitet måste värnas. Radio och TV är viktiga inslag i vårt vardagsliv. De betyder nyhetsförmedling, information, underhållning, kulturupplevelser. Och det är viktigt att vi har klart för oss vad vi vill, vilken politik vi skall föra när det gäller dessa viktiga media. En klar medvetenhet, en klar ideologi måste vara ledstjärnan i det fortsatta arbetet med dessa frågor. Det betänkande om radiooch TV-frågorna som vi nu lägger fram speglar inga större motsättningar. Emellertid har vi den något originella situationen att i ett hänseende moderata samlingspartiet i en reservation förordar propositionens förslag, medan utskottsmajoriteten, alltså inkluderande regeringspartiet, går på en annan linje. Det gäller licensen — eller rättare sagt: det gäller befrielse för radiobolaget från att uppfylla det extra besparingskravet på 50 milj.kr. För att finansiera denna eftergift föreslår vi en ytterligare höjning av radio-TV-licensen, nämligen med 16 kr. utöver den i propositionen föreslagna höjningen. Mot detta reserverar sig moderaterna. I flera motioner påtalas de konsekvenser som det hårda besparingskravet skulle få. Utskottet har också haft samtal med radioledningen, och vår slutliga bedömning har blivit att den extra besparingen inte bör krävas nu. Konkurrensen från den internationella marknaden hårdnar alltmer, och det gäller att slå vakt om det public service-företag som vi vill att Sveriges Radio skall vara. I sin reservation säger moderaterna att ingenting nytt inträffat som skulle motivera detta ställningstagande. Men det är ju faktiskt så att omständigheterna har förändrats sedan hösten 1983. Vi har insett att besparingen skulle ge för kraftig återverkan på bolagets möjligheter att göra goda program, framför allt när det gäller möjligheten att anlita utomstående medverkande. De ekonomiska ramarna skulle bli så snäva, att verksamheten helt enkelt inte kan bli tillfredsställande. Vi pekar också på vad inte minst den onormalt höga dollarkursen betytt i detta fall. Nu är det också så att vi genom att höja licenserna kan kompensera inkomstbortfallet. Vi behöver alltså inte låta statskassan vidkännas någon minskning. Redan förra året påpekade jag här i kammaren hur billigt det egentligen är att inneha radiooch TV-apparater. Vi har tre radiokanaler, två TV-kanaler samt lokalradio —i viss mån också närradio — för pengar som i jämförelse med det mesta är att betrakta som småslantar. Med den nu föreslagna höjningen går licensen för radio och färg-TV upp till ca 800 kr. per år. Det innebär ungefär 2:20 kr. om dagen. En enda morgoneller kvällstidning kostar 3:00 kr. Ett vanligt frimärke för brev eller vykort kostar 2:00 kr. En veckotidning— som väl läses ut på en dag — kostar runt tian. Vi behöver alltså inte hesitera inför tanken att höja licensavgiften med det belopp vi föreslår, och jag har litet svårt att förstå moderaternas motstånd. Jag tror att vi har en bit kvar till den smärtgräns som Ingrid Sundberg talade om. I ett par motioner tas lokalradions svårigheter upp. Vi är i utskottet mycket måna om att värna lokalradion, och vi har ofta talat om betydelsen av att den får utvecklas så som det var tänkt. Även denna aspekt har varit vägledande för oss i vårt ställningstagande. En bättre ekonomisk situation för moderbolaget i dess helhet innebär bättre förutsättningar också för lokalradion. Lokalradion är viktig, och dess verksamhet får inte äventyras genom för snål medelstilldelning. Vi menar att vi genom vårt förslag ger också lokalradion större möjligheter. De nämnda motionerna har därigenom i stort sett blivit tillgodosedda. I motion nr 1795 krävs att lokalradiostationerna i kustbandet skall lämna tätare väderleksrapporter under sommarmånaderna, till tjänst för sjöfarande. Lokalradiostationerna har fått ökade resurser just för att förbättra väderservicen. Överenskommelse har träffats med SMHI, varför morgonprognoserna nu kan kompletteras. Emellertid har lokalradiostationerna ännu så länge begränsat utrymme för sändningar, och det påverkar givetvis också deras möjligheter till tätare väderrapporter. Detta är så långt vi kan nå i nuvarande situation, och vi anser att motionen bör vara tillgodosedd med detta. I en centermotion, nr 2487, föreslås att varje lokalradiostation skall fem kvällar i veckan ställa totalt en halvtimme per dag till förfogande för de i resp. landsting representerade partierna. De skall då få möjlighet att kommentera aktuella frågor. Det är ett ganska förvånande förslag, och än mer förvånande är det att utskottets båda centerledamöter skrivit ett särskilt yttrande till förmån för denna motion. Vi som arbetar med de här frågorna är ju medvetna om den begränsade sändningstid som står till lokalradiostationernas förfogande. Det verkar helt orimligt att på detta sätt stjäla en halvtimme per dag. Så mycket märkligare är det i ljuset av den närradioproposition som nyligen antagits. Ett sådant program är nämligen exakt vad närradion bl.a. skall syssla med. Naturligtvis kan ett sådant program bli mycket intressant och upplysande för lyssnarna. Det är alltså inte fel på programuppslaget som sådant. Det är emellertid fel forum. Vi yrkar därför avslag på motionen. En något udda motion är nr 2483, där motionärerna menar att reklamförbudet i radio och TV också skall gälla bolagets egna produkter, såsom programtidningen, adventskalendrar och annat. Jag tillåter mig påstå att denna motion är en småsur kommentar från ett håll där man pläderar för fri reklam i radio och TV. När man inte lyckats få igenom ett sådant beslut — vi hade en hård debatt om det här i kammaren för bara ett år sedan — blir man litet grinig. Vi redovisar i betänkandet hur ett par sådana här anmälningsärenden till radionämnden har behandlats där. Det avgörande är att denna reklam inte är kommersiell — den sker inte ”mot vederlag”. Radionämnden har emellertid betonat vikten av att man inom bolaget är aktsam med sådana reklaminslag, och det vill jag gärna understryka. Ett gammalt problem, som vi haft att diskutera i utskottet vid flera tillfällen och som vi ännu inte kommit till rätta med, är bristen på sändare och bristande överensstämmelse mellan regiongränser och sändares täckningsområde, vilket gör att alla abonnenter inte kan se sin egen regional-TV sändning. Vi har denna gång behandlat en motion, nr 510, där det krävs en TV-sändare i nordöstra delen av Jönköpings kommun. Skälen är just de här nämnda. Televerket har redovisat kostnaderna för sådana utbyggnader, och vi måste från utskottets sida ta hänsyn till dessa kalla siffror. Några extra pengar för byggande av ytterligare en sändare disponerar vi tyvärr inte. Riksdagen beslöt för fyra år sedan att inga nya sändare skulle byggas under den närmaste femårsperioden, och televerket kan i dag alltså inte sträcka sig längre än till kompletteringar för att avhjälpa de värsta problemen. I en borgerlig trepartimotion föreslås att regeringen skall vidta åtgärder för att göra det möjligt för finskspråkiga i östra Mellansverige att se TV-program från Finland. Vi hänvisar i betänkandet till vad statsrådet Göransson anförde vid Nordiska rådets session i år, där också denna fråga var uppe till behandling. Det har med frekvensutrymme att göra, liksom med upphovsrättsliga och andra juridiska frågor. Det är självklart också ett ansvar för den finska regeringen. Finnarna är en mycket stor invandrargrupp i Sverige, och det är angeläget att de kan få tillgång till de finska sändningarna, också om de inte råkar bo i östra Mellansverige, dvs. Stockholmstrakten. Det är därför av vikt att Tele-X-projektet kommer till stånd. Och det beslutet väntar vi ännu på. I motion nr 2489 har man gjort den iakttagelsen, att televerket skurit ner testbildsändningarna i sådan omfattning, att det skapat problem för TV tekniker och radiohandlare som arbetar med TV-antenner och reparationer. Vi redogör i betänkandet för en anmälan till näringsfrihetsombudsmannen i detta ärende samt konstaterar att utbildningsdepartementet och televerket på detta sätt har uppmärksammats på förhållandena, och vi anser därför att motionen inte bör föranleda någon åtgärd. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1984/85:10 och avslag på de tre reservationer som är fogade till betänkandet. Fru talman! Låt mig också säga några ord med anledning av Ingrid Sundbergs inlägg. Hon sade att det kan bli förhastade beslut och att vi skulle se upp med detta. Jag vill bara säga: Ja, låt oss inte förledas till förhastade beslut. Så länge vi inte har fattat beslut om t.ex. reklam i TV, har vi vår handlingsfrihet kvar. Låt oss behålla den ett tag till! Jag trodde inte det skulle bli en reklamdebatt i dag, eftersom vi inte har med frågan om reklam i betänkandet. Jag tycker det är synd att Jan-Erik Wikström nu har kapitulerat. Han slogs ju för ungefär ett år sedan på sitt eget partis stämma mot reklam i TV. Men nu gör han tydligen en dygd av nödvändigheten.

Fru talman! Apropå detta att göra en dygd av nödvändigheten vill jag, Tyra Johansson, citera vad Brutus en gång sade: Äran är dygdens lön. Och det kommer väl Tyra Johansson också att få uppleva med tiden. Men jag begärde ordet, fru talman, när Tyra Johansson drog upp kostnadsutvecklingen under 1984 som skäl för socialdemokraternas förändrade inställning i utskottet i förhållande till propositionen. Det intressanta är ju faktiskt utvecklingen under 1985 — under den tid som har förlupit sedan kulturministern undertecknade propositionen och till dess att utskottets ledamöter justerade betänkandet. Det är under denna tid som vi upplevt en förändrad inställning hos socialdemokraterna.

Fru talman! Vi har nu blivit övertygade om de svårigheter man har. Vi har haft samtal med ledningen för radion samt med styrelseledamöter och kommit underfund med att detta är en för stor besparing att kräva, och då har vi ändrat oss. Det är inget fel att göra det, Ingrid Sundberg.
Fru talman! Jag får av detta uppfattningen att kulturministern inte skulle ha haft någon kontakt med Sveriges Radios ledning.
Fru talman! Det är på det sättet att det var riksdagen som ålade radiobolaget denna besparing, och då är det också riksdagen som skall besluta om en ändring om en sådan behövs.

Fru talman! Jag vill ta upp reservation 3, till vilken jag passar på att yrka bifall. Det bor i Stockholms län mellan 75 000 och 85 000 finskspråkiga, och frågan om en förmedling av finska TV-program från Finland till Sverige har nu diskuterats i några decennier. Redan 1965 träffades en överenskommelse mellan Finland och Sverige om att man skulle vidta åtgärder för att förbättra mottagning av televisionsprogram länderna emellan. Man hart.ex. på Åland möjlighet att se de svenska programmen via en sändare på Väddö. Sverigefinländarna i Stockholmstrakten borde ha fått motsvarande förmån för länge sedan på samma enkla sätt. Jag började redan 1980 att motionera om att man skulle skapa en sådan möjlighet genom en sändare på Åland samtidigt som frågan togs upp av moderater i Stockholms kommunfullmäktige. Jag har sedan dess ett par gånger återkommit i frågan, senast nu under allmänna motionstiden, och denna gång tillsammans med kolleger från centern och folkpartiet. Motionerna har regelmässigt avslagits. Det kan nu — 1985 — ligga något i vad statsrådet Göransson anför, nämligen att vi så småningom får Sverigefinländarnas behov väl tillgodosedda med Tele-X. Vi ser den bildligt talat skymta vid horisonten — kanske också Nordsat. I så måtto har mina krav på finska TV-program i östra Sverige år från år förlorat något i aktualitet, även om jag tycker att det är litet svagt av skiftande majoriteter att ständigt hänvisa till svårigheten att tekniskt och juridiskt lösa problemen. Det är de obotfärdigas förhinder. Att vi nu från borgerligt håll går så långt som till en reservation i frågan beror på de motsatta besked som lämnats från socialdemokratiskt håll. För någon månad sedan kunde jag i en stort uppslagen artikel i min lokaltidning läsa att ingen mindre än statsministern utlovat finska TV-program i Östsverige, under förutsättning att socialdemokraterna också efter hösten innehar regeringsmakten. Artikeln följdes upp med intervjuer av finska organisationsföreträdare, som hälsade beskedet med tillfredsställelse. Också andra större tidningar redovisade statsministerns uttalande. Döm om vår förvåning när såväl statsrådet Göransson i ett frågesvar som utskottsmajoriteten avvisar just detta krav från vår sida. Det förhållandet att inte alla finskspråkiga i hela Sverige kan få del av sådana sändningar som vi talar om är inget skäl att inte göra det bästa av lokala förhållanden, och Olof Palmes besked gäller uttryckligen östra Svealand. Hur vill egentligen utskottsmajoritetens företrädare Tyra Johansson förklara de här fataliteterna?

Fru talman! Jag ber att få instämma med Elisabeth Fleetwood när det gäller den första reservationen. Jag vill också yrka bifall till reservation 6. I folkpartiet anser vi att regeringen har behandlat kravet från Svenska turistföreningen alltför snålt. Det är viktigt att man i positiv anda kan pröva frågan om kapitalförsörjningen för de fjällanläggningar som Turistföreningen driver. Det är framför allt viktigt att de anläggningarna också i framtiden kan drivas enligt den filosofi om låga priser och relativ avsaknad av lyx som hittills har karakteriserat dem. Vi har därför yrkat att ytterligare 200 000 kr. skall anslås till Turistföreningen.

Fru talman! Jag skall yrka bifall till tre vpk-reservationer — om kommersialiseringen av idrotten och om tipsmedlens användning för idrottsrörelsen. Idrotten betyder ju oerhört mycket för vår ungdom. Den kan befordra folkhälsan och den kan minska utslagsmekanismerna. Om idrotten hade en annan innebörd, om den verkligen skulle befordra folkhälsan, skulle den kanske inte se ut som den gör i dag, nämligen så att den inte befordrar vänskap mellan dem som utövar idrotten. Därför anser vi att kommersialiseringen av idrotten skall upphöra. I tre reservationer har vi föreslagit detta, och jag yrkar bifall till dessa tre reservationer.

Fru talman! Anslaget till idrotten höjs i årets budgetproposition med 17 milj.kr. till sammanlagt 205,5 milj.kr. Det är för andra året i rad en mycket kraftig höjning. Trots ett ansträngt budgetläge har det varit möjligt att göra en så stor ökning. Skälet till denna generositet är de betydelsefulla insatser som idrottsrörelsen gör i vårt samhälle. Det är en imponerande bredd idrottens organisationer kan redovisa, med över två miljoner aktiva. Det är också en folkrörelse som är stadd i utveckling och som målmedvetet arbetar på att ytterligare stimulera fler till idrott och motion. De problem som med nödvändighet uppstår i en så omfattande och varierad verksamhet som idrottsrörelsen möts med öppna ögon och en god vilja att komma till rätta med bekymren. Jag skall senare återkomma till en del av de svårigheter som idrottsrörelsen kan möta. Till betänkandet har fogats fyra reservationer som berör anslagen till idrotten. Jag vill göra några kommentarer till dessa. I den första reservationen, från moderaterna och folkpartiet, föreslås att anknytningen mellan främjandeorganisationerna och Riksidrottsförbundet i vad gäller bidragsfördelningen skall upphöra. Det är en fråga som under flera år aktualiserats, i år av en folkpartistisk motionär. Skälet för den förändring som reservanterna önskar är risken för konkurrens mellan idrott och andra former för friluftsliv och rekreation. Utskottet ser det som angeläget att tona ner konkurrenssituationen. Den förefaller synnerligen konstruerad, och rimligen är beröringspunkterna och de gemensamma intressena mellan främjandeorganisationerna och Riksidrottsförbundet långt större. I stället bör vi poängtera samarbetet. Det finns många områden där gränserna mellan främjandeorganisationernas och specialförbundens verksamhet är flytande. En del av främjandeorganisationerna har en rent praktisk nytta av de basresurser Riksidrottsförbundet förfogar över. Bl. a. sker det när det gäller ledarutbildningen. Utskottet finner inte heller nu något skäl att frångå sin tidigare linje. Reservation 1 avstyrks alltså. I olika sammanhang, inte minst i kammardebatterna de senaste åren, har vi socialdemokrater betonat idrottsrörelsens karaktär av en självständig och fristående folkrörelse. Den är väl uppbyggd organisatoriskt. Den förfogar över tiotusentals kunniga, insiktsfulla och ansvarsmedvetna ledare. Den bärs upp av ett utomordentligt stort folkligt stöd både i vad gäller aktivt deltagande och förståelse för idrottens betydelse för speciellt barn och ungdomar och deras fostran. Det är ändock så att det ofrånkomligen finns problem i en så stor rörelse. Dopingfrågan är ett, kommersialiseringen ett annat, möjligheterna att kombinera elitidrott med studier eller arbete ett tredje och ekonomiseringen av barn-, ungdomsoch breddidrott ett fjärde. Fördelen med idrottsrörelsens starka ställning som folkrörelse ligger i att rörelsen själv är medveten om dessa problem och på ett framgångsrikt sätt finner vägar att möta dem. Problemen diskuteras inom rörelsen, och åtgärder sätts in för att komma till rätta med svårigheterna. För närvarande arbetar idrottsrörelsen med ett treårigt utvecklingsarbete, som koncentreras till sex olika områden. Ett av dessa områden omfattar utvecklingen av idrottens ekonomisering. Där tas upp frågan om idrottens samverkan med myndigheter och näringsliv. Inte minst skall sponsorverksamheten belysas. Vi kan också notera att idrottsrörelsen själv är synnerligen angelägen att slå vakt om ställningen som en suverän folkrörelse. Jag har, fru talman, tagit upp dessa principiella frågor med anledning av vpk:s reservationer. Utskottet har en utomordentligt stor tilltro till idrottens förmåga att själv hantera sina problem. Det finns mot den bakgrunden inte anledning att bifalla reservationerna 2 och 4. Det finns inte heller skäl för ett bifall till reservation 3 angående tipsmedlens användning. Kraven på stöd till idrotten måste vägas vid varje budgettillfälle också mot andra angelägna ändamål. Det är också värt att notera att den uppläggning anslagen till idrotten fått i årets budget överensstämmer med de avväganden som Riksidrottsförbundet gjort. Det gäller satsningarna på kvinnlig idrott, invandraridrott och handikappidrott. Dit hör också det anslag på 2 miljoner som anvisats för åtgärder mot dopingen. Riksidrottsförbundets ordförande har också i en signerad ledare i Svensk Idrott uttalat sin tillfredsställelse över regeringens anslagsförslag och dess inriktning. I propositionen anger departementschefen en rad argument för statens stöd till idrotten. Han tar upp den breda uppslutning idrottsrörelsen har, mer än två miljoner aktiva. Friskvårdsarbetet betonas, och den betydelse idrotten har för barn och ungdomar poängteras. Han framhåller motionsidrottens betydelse och gör konstaterandet att elitidrotten trots allt är en liten del av den totala idrotten i vårt land. Det bör mot den bakgrunden stå klart att det ur samhällssynpunkt är idrottens karaktär av massrörelse och dess betydelse för barn och ungdom samt folkhälsosynpunkter som främst motiverar ett så kraftigt stöd från samhällets sida. Det innebär naturligtvis inte någon motsättning mellan elitidrott och motionsidrott. Tvärtom, det är två inriktningar av samma verksamhet som kompletterar varandra. Det finns emellertid, ur perspektivet av idrotten som en folkrörelse som samlar många aktiva, anledning att ta upp frågan om förutsättningarna för de många föreningarnas möjligheter att bedriva sin verksamhet i framtiden. Idrotten är ju inte bara beroende av de anslag som ges under jordbruksdepartementets huvudtitel. Inte mindre än ca 70 miljoner av det lokala aktivitetsstödet går till idrottsorganisationerna. När moderaterna i en motion föreslår att det stödet skall avvecklas, innebär det ett dråpslag mot just idrottsrörelsens satsningar på barn och ungdom. Det ger negativa effekter av flera slag. Dels går idrottsrörelsen miste om ca 70 milj.kr., dels måste, om verksamheten skall bedrivas på en oförändrad nivå, stora insatser göras för att skaffa fram motsvarande belopp på andra vägar. Det innebär att ledarinsatser som nu görs i verksamheten på det idrottsliga planet i stället måste inriktas på att skaffa pengar. Det innebär också en uppenbar risk att kommunerna finner anledning att minska sitt stöd till idrotten, och det vore katastrofalt. Men det kan för den kommunalt förtroendevalde ligga nära till hands att fråga sig: Varför skall vi stödja en verksamhet som staten inte anser vara värd några penningar? Idrottsrörelsen har också uppmärksammat det här hotet. Såväl från Riksidrottsförbundet som från regionala och lokala organisationer har protesterna strömmat in. Jag är medveten om, fru talman, att detta anslag kommer att diskuteras i kammaren vid ett senare tillfälle. Men det finns i en övergripande diskussion om statens stöd till idrotten allt fog för att nämna detta hot mot idrottsrörelsen. Om det moderata förslaget skulle genomföras, förändrar det på ett avgörande sätt förutsättningarna för idrottsrörelsens verksamhet i hela landet, och det är en förändring till det sämre, milt sagt. Jag vill avslutningsvis konstatera att regeringen under de senaste åren gjort en rejäl satsning på idrottsrörelsen. Det är en satsning som blir än mer markerad mot bakgrund av den strama budgetbehandling som kommit många andra områden till del. Orsaken är givetvis det stora värde som ligger i idrottsrörelsens verksamhet.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

Fru talman! Vi tycker från vpk att den ekonomiska satsning som görs med 205 milj.kr. till Riksidrottsförbundet för nästa budgetår är bra. Den snikenhet som har präglat tidigare handläggning är nu borta. Men det här räcker ju inte. Det finns problem inom idrotten, precis som Anders Nilsson pekade på, och vi tror inte att idrottsrörelsen ensam kan klara av de starka intressen som den har att brottas med. Vi menar att två åtgärder måste vidtas. För det första måste de pengar som satsas av storföretagen gå in i en fond och fördelas rättvist inom idrottsrörelsen. För det andra skall tipsmedlen gå till idrotten. Volvo, Kodak, Stora Kopparberg och andra företag skall inte få satsa pengar hur de vill och därmed bestämma idrottens villkor, men det är ju detta som händer just nu. Därför är denna fond, som vi kallar det, nödvändig. Företagen visar ju att de har pengar, och de säger ibland i samband med sina ideella anslag att de inte skall blanda sig i idrotten. O. K., sätt då in pengarna i en fond så att idrottsrörelsen och samhället kan fördela dem riktigt, bl.a. till breddidrotten. Då får vi se om företagen är intresserade av att satsa några pengar. Dessutom måste väl ändå samhället se till, att tipsmedlen går till idrottsoch friluftsliv i vidare mening än nu — nu är det bara småsmulor som går dit — så att kommunerna kan få bidrag till idrottsanläggningar, så att vi kan satsa på breddidrott i stort, på småklubbar, och kvinnoidrott och handikappidrott. Trots att man stöder dem är det ändå för litet som satsas på handikappoch kvinnoidrotten och på breddidrotten i stort. Det saknas ju pengar till ledarna, Anders Nilsson. Det är därför vi har lagt de här tre reservationerna, som betyder ett verkligt stöd till breddidrotten framöver. Elitidrotten är en stimulans för breddidrotten, för massrörelsen. Om den förvrids så som det sker i dagens samhälle, kommer det också att återspegla sig i massrörelsen, och det gör det just nu. Jag tycker att socialdemokraterna tar alldeles för lätt på denna insikt om att det finns problem när de säger att dem skall idrottsrörelsen själv klara av. Anders Nilsson och socialdemokraterna borde vara klara över att det även inom idrottsrörelsen finns intressen som vill ha de kommersiella krafterna kvar.
Fru talman! Till Elisabeth Fleetwood vill jag säga att vi i andra sammanhang, när det gäller ungdomsorganisationerna, har konstaterat att bidragsgivningen på många områden kommer från flera olika håll. Bidragen ges faktiskt på så många olika sätt att det blir svåröverskådligt. Vad finns det då för anledning att splittra upp ytterligare ett område? I Riksidrottsförbundets styrelse finns det två ombud för regeringen som har till speciell uppgift att bevaka just främjandeorganisationernas intressen. Enligt vad jag har tagit del av är det sed att styrelsen vid bidragsgivningen tar hänsyn till de bedömningar som ombuden har gjort beträffande anslagen till främjandeorganisationerna. Det bör naturligtvis vara ett värde med en sammanhållen syn på idrotten — såväl elitidrott som vanlig tävlingsidrott, motionsidrott och rekreationsverksamhet av den typ som främjandeorganisationerna bedriver. En delad bidragsgivning skulle öka avståndet mellan de här företeelserna och skärpa splittringen. Det kan inte vara en rimlig utveckling. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att jag nu under några år har lyssnat till vpk:s kritik av idrottsrörelsen, som har kommit tillbaka årligen på ungefär samma sätt. Vad är det som har hänt under den tiden? Jo, antalet aktiva inom idrottsrörelsen har ökat, kvinnoidrotten har vuxit så att t.ex. damfotbollen är den näst största bollsporten. Antalet handikappade och invandrare som idrottar har ökat, och motionsintresset har vuxit i hela landet. Det är en utveckling som har gått i den riktningen att ungdomsoch breddidrotten har ökat, och det har skett under de år då ni kontinuerligt har riktat kritik mot kommersialisering och elittänkande inom idrotten. Det är alltså en utveckling som har gått stick i stäv med er kritik.

Fru talman! Jag skall inte alls bestrida att motionsintresset har ökat. Jag har aldrig gjort det tidigare heller. Vad vi inom vpk hela tiden har påstått är att motionsintresset, med de föreliggande premisserna, förvrids åt ett visst håll. Jag kan aldrig tänka mig att Anders Nilsson är alldeles okunnig om vad som händer med ungdomskullarna, hur elitidrotten påverkar sättet att motionera och hur den inverkar på vänskapen, kamratskapen och samvaron — någonting som är den grundläggande idén med idrotten — till förmån för elittänkande, egoism, ambitionen att slå sig fram och vara störst, bäst och först hela tiden. Det är de intressena och den inriktningen som gör sig starka inom idrotten, även inom breddidrotten. Det är en beklagansvärd utveckling, som socialdemokraterna borde se allvarligt på, i stället för att till varje pris försvara den nuvarande utvecklingen. Vi säger att det är bra med denna satsning i dag, men det är väl ingen tillfällighet att stora företag försöker slå mynt av idrotten. Vad betyder, när det gäller friidrottslandslaget, Kodak-inslaget vid OS 1988? Vad är det utslag av? Inte är det väl omtanke om idrottsmän och om idrotten! Nej, det är säkert ett egetintresse, man vill slå mynt av idrotten. Vad får detta för konsekvenser för dem som skall idrotta i andra grenar? Det gäller inte bara friidrott och annan arenaidrott. Att hävda just den här typen av idrott gör att andra idrottsgrenar, alltså de som inte är publika idrotter i dag, inte får det som de egentligen borde få. Att denna del, den verkliga breddidrotten, inte får av de pengar som finns i samhället och av tipsmedel är vad vi påtalat, eftersom större resurser är nödvändiga för att bryta denna utveckling. Det är verkligen med djupt beklagande jag återigen konstaterar att socialdemokratin inte vill se att det här är ett problem. Man känner sig nöjd med att höja anslaget till Riksidrottsförbundet med några miljoner, men det stora strukturella problemet bryr man sig inte om. Det kan inte vara så enkelt som att bara säga att det här klarar idrottsrörelsen själv, eftersom idrottsrörelsen är en spegel av de krafter som finns i samhället. Då måste åtminstone arbetarrörelsen på något sätt hjälpa idrottsrörelsen och sådana krafter inom idrottsrörelsen som exempelvis småklubbarna för att ställa det hela till rätta igen.
Fru talman! Elisabeth Fleetwood sade i sin senaste replik att regeringen inte någon gång ändrat på de förslag som Riksidrottsförbundet framställt när det gäller anslagsgivningen till ffrämjandeorganisationerna. Det är mycket möjligt, för det är väl sannolikt att det har varit kloka och förståndiga förslag som Riksidrottsförbundet har kommit med. Men när det gäller storleken på anslagen vill jag erinra om att idrottsrörelsen de senaste budgetåren fått en procentuellt sett mycket stor höjning från riksdagen och regeringen. Det var över 10 9 förra året och även detta år — jag tror att det är 13 96. Det är betydligt mer än många andra organisationer har fått. Jag undrar: Kan Elisabeth Fleetwood verkligen ställa garantier för att det vid delad anslagsgivning verkligen skulle bli lika bra tilldelning av pengar till främjandeorganisationerna som under de senaste två åren? Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att vår tilltro till Riksidrottsförbundet tydligen är betydligt större än vpk:s. Visst har jag i mitt inlägg pekat på de problem som vi är överens om finns här, men jag har velat påpeka dels att de ändå är marginella problem i en så stor rörelse, dels att idrottsrörelsen är så stark att den själv kan klara av dem. Sedan kan jag inte underlåta att påpeka att jag tycker det ligger en motsättning i vpk:s argumentation. Först lägger man ned stor kraft på att argumentera mot kommersialismen och vill ha en utredning om dennas effekter osv. Man är kritisk till näringslivets stöd till idrotten. Å andra sidan vill man inrätta en fond för att ta hand om dessa pengar. Jag tycker att det här inte riktigt går ihop.

Fru talman! I motion 1497 av Kerstin Göthberg m.fl. pekar vi från centerns sida på de möjligheter som finns till samarbete för att få en så effektiv marknadsföring som möjligt av Sverige utomlands. Av utskottets redovisning av gjorda eller nu pågående marknadsföringsinsatser för att öka andelen utlandsturister framgår att Sverige deltar i en stor mängd mässor och säljkonferenser. Det finns även ett brett samarbete med företag som har anknytning till turistbranschen. Jag tycker att utskottet har gjort en utmärkt redovisning av Sveriges turistrådsarbete. För en effektiv marknadsföring måste man ständigt söka nya, oprövade metoder. Vi har i vårt land många bra industriföretag med vittomfattande affärskontakter utomlands. Jag efterlyser ett bättre samarbete med dessa företag. Mitt personliga intryck av de många turistmässor jag själv besökt är att mångfalden av utställare vid ett och samma tillfälle inom en bransch gör det svårt för publiken att uppmärksamma just Sverige. Genom ett utökat samarbete med industriföretag skulle vi få tillgång till nya marknadsföringskanaler och kunna vara med på andra typer av publika mässor. I ett särskilt yttrande erinras om centerns ställningstagande till branschstudier och strukturplan vid behandlingen av regeringens turistproposition under föregående år. Vi i centern vidhåller att branschstudier är normala arbetsuppgifter för Sveriges turistråd. Riksdagens majoritet har beslutat att industriverket skall utföra en sådan studie. Nu är risken uppenbar för en handlingsförlamning i arbetet med angelägna turistsatsningar. Planeringen för Branäsprojektet har pågått i många år. Det är en angelägen satsning för både turismen och sysselsättningen i norra Värmland. Skall nu många planeringsår bli ännu fler genom ett omfattande utredningsarbete med branschstudier från industriverkets sida? Intressenterna i Branäsprojektet har ännu inte fått besked från industriverket.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

Fru talman! När det gäller Branäsprojektet — jag skulle gärna vilja börja med det — förhåller det sig på det sättet, att prövningarna görs löpande när man kommer in med ansökan. Det skulle faktiskt kunna tänkas ske redan i vår. Fritiden och vad man gör med den blir allt viktigare för människor. Vi som politiker måste nog inse att detta kräver ett stort, samlat arbete kring dessa frågor. Det har för all del nästan blivit ”inne” bland lokaloch regionalpolitiker av alla schatteringar att ta turistfrågorna till sina hjärtan. I och för sig är detta naturligtvis mycket positivt. Men kan det inte lura en fara bakom all optimism och entusiasm? Turismen omsätter i dag nästan 35 miljarder kronor per år. Det är nästan hälften av den totala fritidskonsumtionen i vårt land. Den sysselsättningsmässiga effekten av näringen är beräknad till 120 000 årsarbeten. Inflödet av utländsk resevaluta ligger kring 8 miljarder kronor. Många satsar på utländsk turism. Jag frågar mig om det sker med realism och verklig eftertanke. Är det vettigt att varje kommun, som säger sig besitta självaktning, skall ge sig ut på den internationella marknaden med ”sin” produkt, att var och en för sig försöker sälja sig på den utländska marknaden? Jag hoppas verkligen att ingen känner sig ”trampad” av mina frågeställningar, men nog är det något att verkligen fundera över. Kan det vara så att fortfarande alltför få inser att samarbete över större regioner är en nödvändighet? Säkert vill det till att eventuellt revirtänkande hos dem som arbetar med turism ”må få fara och flyga” och att man försöker se över de gränser som bara vi bofasta är medvetna om. Den semestrande resenären vet ofta inte om, när han eller hon passerar kommuneller landskapsgränser. Inte minst då det gäller utlandsturismen tror jag att många kommuner och landsting kan bli smärtsamt medvetna om sanningen i det jag nu har sagt. De kan med andra ord få lära sig inse att aldrig så välskötta marknadsföringskampanjer får ytterst liten effekt, om ens någon, om inte ett samarbete sker. I väldigt många fall tror jag t.o.m. att det krävs rikskampanjer — Sverige är fantastiskt. Här har Sveriges turistråd en viktig roll att spela. Den ovanligt utförliga redovisning som utskottet i betänkandet ger av turistrådets marknadsföringsinsatser visar att turistrådet med initiativkraft har tagit itu med arbetet efter förra årets riksdagsbeslut om turistoch rekreationspolitiken. Kulturutskottet kommer med intresse att följa rådets arbete i detta och i andra avseenden. Tänk vad det skall gå att göra. Vårt land har unika förutsättningar för turism och rekreation. Vi har begåvats med en natur, som ger upplevelser året runt: fjäll, hav, skogslandskap, urskogar, kulturoch odlingslandskap. Miljön är förhållandevis vänlig mot människor, och visst finns här god plats för permanentboende och gäster, både inhemska och utifrån kommande. Vi har än så länge frisk luft och friskt vatten — åtminstone sett i förhållande till många andra länder — och vi har vår unika allemansrätt. Det sades förra året — och jag upprepar det i år — att den statliga turistoch rekreationspolitiken skall hjälpa oss att på bästa sätt ta till vara dessa goda förutsättningar.

Utskottet tillstyrker förslagen i jordbruksdepartementets proposition 1984/85:100 bil. 11 med undantag för en mindre ändring såsom en följd av regeringens förslag i propositionen om fritt handredskapsfiske. Det får med ett visst mått av glädje sägas att det råder bred majoritet kring det mesta i betänkandet. Då det gäller turistoch rekreationspolitiken finns två reservationer, nr 5 och 6. Eftersom riksdagen har bifallit jordbruksutskottets betänkande om fritt handredskapsfiske — och därmed avslagit reservationen 1i betänkandet — har reservationen 5 i kulturutskottets betänkande fallit. Reservationen innebar ett fullföljande från de borgerliga partiernas sida av deras ställningstagande till handredskapsfiske. Reservationen 6 av folkpartiet avser fjällturismen och då framför allt kapitalförsörjningen till STF:s anläggningar. I denna fråga tror jag inte att det är så stor skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservantens uppfattning. Utskottet har uttalat att Sveriges turistråd skall ha en diskussion med STF om föreningens bidrag och att de frågor som motionärerna aktualiserar beträffande kapitalförsörjningen till STF kommer att behandlas i samband därmed. Majoriteten anser att dessa överläggningar inte bör föregripas. När överläggningarna slutförts får resultatet av dem bli avgörande för om regering och riksdag skall göra ytterligare insatser på området. Jag tror att även utskottets majoritet har en positiv grundsyn på problemen. Men det finns inte anledning att i nuvarande läge skriva ut några växlar på framtiden. Jag yrkar avslag på reservationen nr 6 och bifall till utskottsmajoritetens förslag. Fru talman! I början på mitt anförande sade jag att fritiden och vad man gör med den blir allt viktigare för människorna. Detta är säkert helt riktigt, och med utgångspunkt i detta faktum kan det sägas att ett både värdefullt och spännande arbete väntar för samtliga intressenter. Det finns många frågor för dem att angripa och lösa. Kommer man att lyckas med att sprida semestrarna? Kommer semesterchecken? Skall man klara att förbättra kunskapsunderlaget när det gäller utvecklingen inom turismoch rekreationssektorn — ”strukturplanen”? Skall det gå att öka attraktiva turistorters tillgänglighet? Kan man öka stödet till service och infrastrukturen i turistorterna? Hur kommer det att gå med rådgivningen regionalt och lokalt? Hur blir det med de ”gemensamma tagen”? Skall det bli en bra inriktning på stimulansen vad gäller idé och produktutvecklingen? Hur blir det med forskningen? Även om det är viktigt att vi får svar på dessa och många andra frågor får man inte glömma den övergripande inriktningen: hälsa och välbefinnande samt tillgänglighet för de många, dvs. en fortsatt strävan att nå de sociala målen i fritidspolitiken. Fru talman! Det här blev måhända många funderingar, men ämnet inbjuder verkligen till det. Nästa år har vi kanske en del av svaren på de frågor som jag har tagit upp. Jag ber till sist att få yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag kommer att tala för motion 1819, som handlar om professionell boxning. När Elving Andersson och jag skrev denna motion visste vi att den skulle väcka en viss uppmärksamhet. Det är nu 15 år sedan förbudslagen antogs, och den debatt som då fördes är kvar i mångas medvetande. Jag har på senare tid blivit kontaktad av ett flertal personer som varit för resp. emot ett upphävande av lagen om förbud mot professionell boxning. Ute i samhället tror jag att det finns en klar majoritet för vår motion. De som rent tekniskt är insatta i frågan förstår inte konsekvensen i lagstiftningen, enligt vilken professionell boxning anses så farlig att förbud måste råda men amatörboxning bedöms som acceptabel. I första lagutskottets utlåtande från 1969 kan man läsa att professionell boxning är hälsofarligare än amatörboxning — bl.a. används lättare handskar, matchtiden är betydligt längre, och karriären är tämligen lång. Proffsboxare riskerar således att träffas av fler och hårdare slag mot huvudet än amatörboxare. Utskottet undviker helt att omnämna att professionella boxare i regel går betydligt färre matcher än amatörer. Antalet träffar borde därför inte utgöra argument för ett förbud. Den nordiska kommittén som utredde boxningens skadeverkningar på 1960-talet konstaterade att hälsorisker fanns vid utövande av boxning, men kommittén förordade inget förbud utan föreslog nya säkerhetsföreskrifter i 16 punkter gällande både professionell boxning och amatörboxning. Första lagutskottet tog ingen hänsyn till förslagen, och dåvarande departementschefen konstaterade att det får anses verklighetsfrämmande att räkna med att sådana omfattande säkerhetsföreskrifter som kommittén hade föreslagit skulle kunna genomföras för proffsboxningens del. Den slutsatsen från departementschefens sida var troligen av avgörande betydelse för propositionens tillkomst och därmed förbudslagens införande. I motion 1819 utgår vi från att samma regler skall gälla vid professionell boxning som vid amatörboxning inom vårt lands gränser. Denna vår viktiga motivering har kulturutskottet bemött med historik från riksdagsdebatterna 1969, och man kan fråga sig varför. Fru talman! På denna punkt vill jag få en godtagbar förklaring från utskottets talesman. När lagen antogs 1969 fanns det inte någon aktiv proffsboxare i vårt land. Således kunde det inte vara någon överhängande fara för svenska medborgare. Lagen infördes troligen i avskräckande syfte. I riksdagsdebatten 1969 framfördes farhågor för att svenska medborgare som ville boxas professionellt kunde söka sig utomlands. Detta är också vad som har skett. Lagen tvingar nu svenskar utomlands, och den svenska idrottsrörelsen har ingen möjlighet att kontrollera och påverka. Boxningsförbudet har troligen inte förhindrat en enda svensk boxare som haft viljan och förmågan att vara professionell boxare från att utöva detta yrke. Jag vill däremot hävda att förbudslagen har ökat riskerna för svenska medborgare på grund av att boxarna i dag måste uppträda utomlands där säkerhetsbestämmelserna kan vara av sämre standard än våra. Den förråande verkan som boxningen sägs ha på publiken är på intet sätt vetenskapligt bekräftad. Däremot hör man dagligen talas om andra former av verksamhet som påverkar människor till olika våldshandlingar — videofilmer, knark och inte minst alkohol. I den här boxningsdebatten får man en känsla av att det silas mygg och sväljs kameler. Jag vill därför fråga utskottets talesman var i litteraturen man finner att boxningen är mer förråande än annan kampidrott. Kan vi efter 15 års förbud påstå att vi har mindre våld i samhället? Hade vi mer våld under Ingemar Johansson-epoken än i dag? Är det inte tvärtom? Ytterligare ett skäl till förbud anges, nämligen de ekonomiska intressena. I propositionen från 1969 anses det stötande att boxare och arrangörer kan göra stora ekonomiska vinster på en verksamhet som är inriktad på att åstadkomma skador hos deltagarna. Vidare anser man att avsevärda risker föreligger också för att arrangörerna och andra som har ekonomisk fördel av boxarens verksamhet skjuter hänsynen till dennes hälsa åt sidan. Slutligen skulle den professionelle boxaren av vinstbegär drivas till att ta allvarliga risker. För det första vill jag framhålla att inriktningen inte är att åstadkomma skador hos motståndarna. Däremot kan skador uppstå. Detta är något helt annat än den vulgärbeskrivning som utskottet ställer sig bakom. Även i andra sportgrenar finns denna skaderisk både för deltagare och i många grenar även för publiken. För det andra verkar utskottet vara helt omedvetet om att varje boxare skall ha licens för sin utövning och att noggrann medicinsk kontroll sker. Risken för att boxarens hälsa numera skjuts åt sidan är obefintlig. Att boxare av vinstbegär skulle drivas till att ta allvarliga risker är i så fall inget specifikt för just proffsboxningen. Ett sådant risktagande kan ske dagligen i en mängd samhälleliga verksamheter. Fru talman! Jag tycker att utskottet lagt ner allför litet arbete på vår motion. Utskottet har i stor utsträckning endast hänvisat till material som togs fram under 1960-talet, ett material som till vissa delar är föråldrat. Vad kan hända om lagen tas bort? En del tror att vi då får ett slagsmål i varje gathörn. En del samtal som jag fått tyder på den tron. Men så är ingalunda fallet. Vad vi får är en eller två tävlingar per år under ordnade former, där svenska promotorer dels har ansvaret för svenska boxare, dels ansvarar för arrangemanget. På detta sätt elimineras de s.k. osunda ekonomiska intressena, som påstås vara besvärande. Ett återinförande av den professionella boxningen skulle organisatoriskt innebära att den professionella boxningen handlades av Svenska proboxningskommissionen, som sorterar under Svenska boxningsförbundet. Samma säkerhetsföreskrifter som för amatörboxarna skulle således gälla. Detta skulle betyda att för de svenska proffsboxarna skulle gälla svenska säkerhetsföreskrifter och inte som nu säkerhetsföreskrifterna i det land där boxaren i fråga mer eller mindre slumpvis kommit att hamna på grund av det svenska förbudet. Fru talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till det till kammarens ledamöter utdelade yrkandet, som lyder:

Fru talman! Jag ställde i mars månad en fråga till jordbruksministern om han avsåg medverka till att dispens kunde medgivas för arrangerandet av professionella boxningsmatcher i Sverige. Jag skulle ha fått svar på frågan den 12 april. Med tanke på att det nu aktuella betänkandet handlar om min fråga tar jag tillbaka denna och vill i stället i den här debatten ge min syn på förbudet mot professionell boxning i Sverige. Jag yrkar bifall till motion 1819, enligt vilken motionärerna vill upphäva förbudet mot professionell boxning. Ett sådant förbud finns bara i Sverige, Norge och Island. Man kan inte utan viss ironi konstatera att en nyligen genomförd boxningsmatch avseende det professionella tungviktsmästerskapet i Europa gick i Danmark mellan en svensk och en norsk boxare. Ett stort antal svenskar åkte då över till Köpenhamn för att uppleva det som är förbjudet att uppleva i Sverige. Det är mig främmande att tro att dessa åskådare blev negativt påverkade av den enligt utskottsskrivningen förråande boxningssporten. Det förbud mot professionell boxning vi har i Sverige anser jag är ett utslag av en förbudsmentalitet, som i praktiken saknar betydelse. Förbudet innebär att professionella boxningsmatcher inte kan arrangeras i vårt land. Däremot kan en svensk amatörboxare söka och erhålla licens i andra länder, vilka i vissa fall kan misstänkas tillämpa en generösare licensgivning än vad vi säkert skulle ha gjort om svenska licenser hade kunnat utdelas. Det finns, fru talman, ett exempel som visar att en svensk amatörboxare, som fått sin amatörlicens indragen, senare erhållit proffslicens i Danmark. Det kan inte ha varit en sådan utveckling som vi ville ha när vi införde förbudet. Hade vi haft möjlighet att ge licenser till svenska proffsboxare, skulle de inte, ifall de hade förvägrats licens i Sverige, kunnat ansöka om och få licens i ett annat land. Vårt förbud har alltså åstadkommit just ingenting. Skall man försöka omsätta effekten av det svenska förbudet till boxningsterminologi, kan man väl säga att det icke har givit några matchpoäng. Det nu gällande förbudet avser förutom tävlingsmatcher även uppvisningsoch träningsmatcher. Detta har inneburit att ett åtal har väckts mot en boxare för att denne har medverkat i s.k. professionell träningsboxning. Åtalet har underkänts i två instanser, och nu skall det prövas av högsta domstolen. Det finns nog mer än en, fru talman, som blir förvånad över kvaliteten på domstolarnas arbetsuppgifter och som undrar om inte domstolarna har viktigare saker att ägna sig åt. Det talas om boxningens skaderisker. Självfallet skall dessa inte förnekas, och man skall inte bortse från dem. Men, och det är inte oviktigt: i många andra sporter förekommer skaderisker och skador som vida överstiger vad som inträffar i boxningen. Visst kan man med fog påstå att en del av syftet med boxningen är att skada någon tillfälligt. Men man kan inte hävda att det förekommer mer skador inom boxningen än vad som är fallet inom många andra idrotter, och det är väl trots allt det som i slutändan måste vara det avgörande. Jag vill än en gång påpeka att om licens för professionell boxning hade kunnat ges i Sverige, skulle vi ha haft möjligheter att utöva en helt annan kontroll än vad som kanske är fallet i de länder där man tillåter denna sportform. Det hade också inneburit att en boxare som inte fått licens i Sverige inte hade kunnat erhålla en sådan i ett annat land. Påståendet att boxningen skulle verka förråande på åskådarna kan icke vara försvarbart. Skulle detta resonemang ligga som en grund till förbudet, finns det många sporter som skulle befinna sig i den akuta farozonen. Det finns, fru talman, idrottsgrenar här i landet där åskådarna ibland välter allt och alla. Ändå har man aldrig ifrågasatt dessa idrottsgrenar. Därför skall man inte använda argumentet om förråande inverkan just i samband med boxningssporten, där det nämnda fenomenet inte förekommer. De träningsprogram som boxare tillämpar kan utan överdrift anses tillhöra de mest allsidiga och fysiskt bästa. Kanske skulle någon gentemot detta vilja säga: O.K., fortsätt med denna träning och syssla i värsta fall med amatörboxning, men inte med professionell boxning! Jag menar dock att detta måste strida mot hela idén med idrotten liksom också mot den mänskliga naturen. De flesta idrottsmän tränar och tävlar för att bli bättre och bättre, och detta anses som fullt naturligt. Man vill i takt med framgångar inom sin sport efter hand mäta sina krafter mot ett mera kvalificerat motstånd. Detta gäller inom de flesta sportgrenar, även inom boxningen. Denna strävan medför också att en del svenska amatörboxare skulle vilja prova sin förmåga som professionella boxare — det är ett naturligt led i deras utveckling. Jag vill här vidare påpeka att erövrandet av VM-titeln i professionell tungviktsboxning av många anses vara den jämfört med alla andra mest meriterande sportsliga bedriften. Det är därför beklagligt att svenska amatörboxare inte kan erhålla licens i Sverige utan tvingas ansöka om sådan utomlands. Det finns säkert många i Sverige som anser att professionell boxning borde tillåtas i vårt land. Man kan visa professionella boxningsmatcher på TV, på biografer och på video. Såvitt jag förstår har man ännu inte tänkt förbjuda sådan verksamhet. Det bör kanske påpekas att vi i dessa media dagligen kan se ett s.k. underhållningsvåld som är långt långt värre än vad som kan åstadkommas i en boxningsring. Vårt svenska förbud räddar kanske nattsömnen hos en del beslutsfattare, men det räddar i praktiken ingen boxare. Med vårt svenska förbud mot professionell boxning i åtanke var det faktiskt ganska intressant att följa den boxningsmatch i Danmark som jag inledningsvis talade om. Svenska tidningar skrev sida upp och sida ner före, under och efter matchen. I många tidningar behandlades resultatet av matchen på fyra fem sidor. Jag tror inte, fru talman, att det är någon sporthändelse på många år som har fått så stor publicitet i massmedia. Detta måste bero på att redaktionssekreterare och journalister på de olika tidningarna har bedömt denna boxningsmatch som en mycket intressant händelse för svenska folket. Vi har nere i Malmö en boxare, Håkan Brock, som är mycket framgångsrik som amatör. Han har i tidningar klart sagt ifrån att han vill prova lyckan som professionell. På grund av det förbud vi i dag har i Sverige tvingas han söka sig utomlands för att erhålla sin licens. Vi har i Sverige också en boxare som för närvarande innehar Europamästerskapet i professionell tungviktsboxning. Men även han boxas på en utländsk licens. Så borde inte vara fallet. Till sist, fru talman, hoppas jag att denna fråga inte behöver följa någon strikt partilinje, utan att ledamöterna kan rösta efter sin övertygelse. Jag tror att de flesta nog är överens om att förbudet mot professionell boxning är och förblir ett slag i luften.

Fru talman! Låt mig först instämma i det anförande som Ingvar Karlsson i Bengtsfors höll här tidigare. Trots att vi sedan ca 15 år tillbaka har ett förbud mot professionell boxning i Sverige har det i flera år förekommit att svenska boxare har deltagit i professionella tävlingar utomlands. Dessa matcher har nästan alltid förlagts till platser mycket nära vårt land, så det har varit förhållandevis lätt för svensk publik att ta sig till arenorna. Det finns alltså flera exempel på professionella boxningsmatcher med svenskt deltagande och svensk publik. Jag vill därför hävda att denna lag om förbud mot professionell boxning har varit och är i det närmaste verkningslös. Det har under senare tid uppstått en ganska bred politisk enighet om att man skall vara mycket restriktiv med förbudslagstiftning, särskilt i de fall där en sådan lagstiftning kan te sig meningslös eller inte är särskilt verkningsfull. Förbudet mot professionell boxning är en sådan icke fungerande förbudslagstiftning som riksdagen nu har möjlighet att avskaffa. Det mesta av den kritik som riktas mot vår motion gäller de medicinska riskerna med professionell boxning. När det gäller säkerhetsaspekterna vill jag understryka att det i motionen förutsätts att den professionella boxningen vid ett upphävande av förbudet skall underkastas säkerhetsföreskrifter som är likvärdiga med de regler som i dag gäller för amatörboxningen. I den s.k. boxningsutredningen ingick två utomordentligt kvalificerade läkare, dels en av Sveriges allra främsta idrottsläkare, överläkare Lars Räf, dels överläkaren vid klinisk-neurofysiologiska laboratoriet på Huddinge sjukhus, Anders Persson, båda docenter. Dessa läkare stod således bakom den slutsats som boxningsutredningen kom fram till efter nära två års arbete, nämligen att det inte fanns några skäl att förbjuda amatörboxning i Sverige. Det går alltså inte att hävda att det ur medicinsk synpunkt skulle vara farligare med professionell boxning än med amatörboxning. Därför tycker jag att kulturutskottet är inkonsekvent då det inte vill införa förbud mot amatörboxning men bibehålla förbudet mot den professionella boxningen. Jag efterlyser logiken i detta resonemang. Avslutningsvis vill jag, fru talman, yrka bifall till det av Ingvar Karlsson i Bengtsfors tidigare framställda särskilda yrkandet.

Fru talman! Först: Kulturutskottet hade att ta ställning till den motion som förelåg och inte till frågan om att förbjuda amatörboxningen. Människan har använt knytnävarna för att hävda sig ända från den tid då hon började gå på bakbenen. I mitten av 1700-talet tillkom i England regler för boxningen — hur sådan nävkamp skulle praktiseras — och 1865 formades den moderna boxningen. Till Sverige kom den senare. Ingvar Karlsson i Bengtsfors har här beskyllt utskottet för att ha använt argument från 1960-talet, och jag skall då redogöra för vad vi haft att redovisa från 1982, 1983 och 1984. Boxningens medicinska skadeverkningar och frågan, huruvida boxningssporten bör förbjudas i Sverige, har varit föremål för diskussion i riksdagen många gånger under de senaste decennierna, och den professionella boxningen förbjöds 1969. Svenska läkaresällskapet avgav 1982 ett remissvar när det gällde betänkandet från den utredning som gjorts om svensk amatörboxning och skadeverkningarna, och där anfördes bl.a. följande: Enligt Läkaresällskapets uppfattning kan boxningssporten ej accepteras från medicinsk synpunkt på grund av sin unika inriktning på fysiskt våld mellan de tävlande. — Under de få minuter som står till mitt förfogande saknar jag möjlighet att läsa upp hela remissyttrandet, men jag har det här. 1983 hade Världsläkareförbundet sin 35:e generalkonferens i Venedig. Deltagarna gjorde ett gemensamt uttalande, där de sade att mot bakgrund av risken för allvarliga och obotbara hjärnskador ville man — och jag säger det på engelska —- recommend that boxingis to be banned, dvs. man rekommenderade totalförbud mot boxning. Vid Svenska läkaresällskapets Berzeliussymposium 1984 redovisades nya USA-rön om hjärnskador. Och i en artikel som publicerades samma år redogjordes det för en efterundersökning från New York av 18 f.d. elitboxare. 15 av dem var proffs och resten framgångsrika amatörboxare. Medelåldern var 36 år. Resultatet av denna undersökning var sådant, att man klart konstaterade att boxning över huvud taget inte skulle förekomma i fortsättningen. Utskottet har, som jag sade, tagit ställning till den föreliggande motionen. Vi har mot bakgrund av de nya medicinska rön som framkommit sedan 1969 inte funnit anledning att föreslå att den uppfattning som riksdagen då gav uttryck åt skall ändras. Jag vill också säga att det blir något av en konfrontation när Ingvar Karlsson i Bengtsfors här varmt talar för att nya regler — amatörsportens regler — skall gälla för proffsboxningen, och Sten Andersson i Malmö samtidigt tar upp frågan om tungvikts-VM i Köpenhamn. Det är väl ändå på det sättet när det gäller professionell sport — vilken sport det än är — att man måste rätta sig efter internationella regler. Skulle vi införa speciella regler eller säkerhetsföreskrifter för proffsboxning i Sverige, så är det inte alls säkert att samma regler skulle tillämpas vid de stora tävlingar som tydligen har det största massmedieintresset — världsmästerskap, Europamästerskap o.d. Jag vill gärna tillägga att Svenska läkaresällskapet har erinrat om att de hjärnskador som kommit fram och som är direkt relaterade till boxningssporten oftast är obotbara. Man gjorde hos 5 boxare patologiska fynd. 3 hade tecken på organisk skada i form av desorientering, förvirring och minnesför lust. 14 av 15 f.d. professionella boxare ansågs ha patologiska neuropsykologiska testresultat. Den rapporten och det faktum att världsmästaren Muhammed Ali numera visar klara tecken på allvarlig cerebral skada sätter fart på den här debatten både i USA och i alla andra länder. Jag kan inte se något hinder för att svenska boxare skulle kunna få vara proffsboxare utomlands. Vad jag och kulturutskottet upplever som vår uppgift är att i vårt land förhindra att ungdomar i onödan utsätts för mycket allvarliga fysiska skador.

Fru talman! Utskottets talesman Ingrid Sundberg talar enbart om läkare och läkares utlåtande när det gäller proffsboxning. Det är klart att det är tacksamt, eftersom den behandling som boxare utsätts för kan medföra skaderisker. Som vi har sagt tidigare kan sådana skaderisker förekomma i en mängd olika sammanhang, men inriktningen är ju inte att gå ut att skada en medtävlare. Däremot är risken stor att skada kan uppstå. Det är helt givet och jag förnekar inte det. Men jag anser inte att utskottet har varit konsekvent. Man säger att amatörboxningen är acceptabel men att proffsboxningen är så mycket farligare att den måste förbjudas. Det finns ingen konsekvens i utskottets handlande i detta fall. Det går inte att ha speciella regler för proffsboxning, säger fru Sundberg. Jag vill då fråga henne: Har utskottet tagit reda på hur det förhåller sig? Jag ser ingen som helst dokumentation för att så är fallet. Svenska boxningsförbundets ordförande Björn Rosengren har själv sagt att det skall vara samma regler för proffsboxning som för amatörboxning i det här landet om den skall tillåtas. Och jag tror mer på Björn Rosengren än på Ingrid Sundberg i detta fall. Jag vill hävda, fru talman, att det jag sade inledningsvis om att utskottet inte har lagt ner tillräckligt arbete på vår motion bevisas genom Ingrid Sundbergs framträdande här. Hon förde inget resonemang emot vår motion utan hon redovisade mest medicinska utlåtanden. Med ett annat regelsystem, med de förbättringar som har skett på materialområdet inom boxningen, handskar, huvudskydd, mattunderlag osv. — plus det förhållandet att läkarna har betydligt större befogenheter än tidigare att gå in och stoppa matcher — har säkerheten förbättrats i förhållande till 1960-talet. Det finns självfallet alltid en risk när två personer boxas för att det kan uppstå en skada, men jag menar att den risken inte är så mycket större i proffsboxningsringen än i amatörringen att man skall ha ett förbud för proffsboxning.

Fru talman! Fru Sundberg talar här om olika undersökningar som gjorts, framför allt utomlands, och anför att man från olika håll ställt krav på att boxningen borde förbjudas. Men man kan inte undgå att bli förvånad när man vet att förbudet mot proffsboxning bara finns i Sverige, Norge och på Island. Det är inte riktigt rättvisande att jämföra förhållandena med USA. Jag är nämligen övertygad om att de regler som vi skulle ha satt upp om vi hade tillåtit denna boxningsform i Sverige hade varit betydligt skarpare än de regler man har i USA. Det är helt klart att en av effekterna av den här lagen och det här förbudet är att vi tvingar svenska boxare som vill bli proffs att åka utomlands och söka licensen där. Det exempel jag tog upp är ju direkt skrämmande. En svensk amatörboxare blir fråntagen sin amatörlicens i Sverige. Han söker och får en proffslicens utomlands. Det är effekten av den förbudslagstiftning vi på det här området har i Sverige. Sedan vill jag säga till fru Sundberg att om vi får möjlighet att arrangera sådana här matcher i Sverige kan vi bestämma hur en boxningsmatch skall arrangeras, vilket underlag mattor osv. skall ha, hur stor en ring skall vara. Till sist vill jag framhålla något som både fru Sundberg och utskottet blundar för. Visst förekommer det skador i boxning. Men samtidigt förekommer det mycket mer skador i många andra idrotter. Även om man inte har tänkt sig det från början så är det ett faktum. Vi vill inte av den anledningen förbjuda de idrotterna. De skador som skulle kunna tänkas inträffa i Sverige om vi får tillstånd att arrangera proffsmatcher här tror jag är — och förblir — ganska få.

Fru talman! Ingrid Sundberg lämnade en redovisning av olika medicinska undersökningar. Om jag förstod rätt handlar det dels om undersökningar i samband med amatörboxning, dels om undersökningar gjorda på professionella boxare. Jag upptäckte ingen större skillnad när det gäller resultaten av dessa olika undersökningar. Vad jag pekar på är den inkonsekvens som finns. Om man har likvärdiga säkerhetsbestämmelser för amatörboxning och professionell boxning så torde det inte vara farligare med professionell boxning. Då får man alltså vara konsekvent. Antingen får man förbjuda både amatörboxning och professionell boxning, eller också får man tillåta bägge. Annars haltar hela lagstiftningen — den blir inkonsekvent. Det var denna brist på logik som jag efterlyste en förklaring till, och det fick jag ingen. Ingrid Sundberg säger att hon inte har någonting emot att svenska boxare boxas professionellt utomlands. Det är ett något konstigt yttrande, tycker jag. Man hänger upp resonemanget på skaderisker, men skaderiskerna blir ju inte mindre därför att vederbörande boxas utomlands. Det är snarare tvärtom. Eftersom säkerhetsregler och andra regler är liberalare i dessa länder är ju risken för att svenska boxare skadas större om de boxas utomlands än om de kunde göra det i Sverige med svenska regler. Sedan vill jag också påpeka det som bl.a. Sten Andersson i Malmö var inne på. Visst kan det uppstå skador, men det kan det göra i många idrotter, framför allt i kampidrotter. Det uppstår skador av olika slag. Ingen sport är väl så omgärdad av säkerhetsföreskrifter som just boxningen. Jag tror att det är en av de kampsporter där skaderiskerna trots allt är minst.
Fru talman! Jag har först att bemöta anklagelsen att utskottet inte har lagt ned tillräckligt arbete på behandlingen av denna motion. Låt mig understryka att anklagelsen kan vara riktig i så måtto att ingen av utskottets ledamöter har begärt att vi skulle ha en hearing med aktiva boxare. Inte heller har någon av utskottets ledamöter yrkat bifall till motionen. I övrigt vågar jag påstå att vi, med tillgång till ett betydligt nyare material än vad som användes vid beslutet 1969, har gett motionen tillbörlig uppmärksamhet. Det har jag också försökt visa i dag. Jag är något förvånad över inställningen att att man just inom boxningssporten skulle kunna ha olika regler för internationella mästerskapstävlingar beroende på i vilka länder tävlingarna äger rum. Bestämmelserna om boxningsringens storlek, underlagets beskaffenhet, handskarnas vikt osv. är vid mästerskapstävlingar desamma vare sig mästerskapen skulle äga rum i Sverige, vilket de alltså inte kan göra om det gäller proffsboxning, eller i annat land. En annan sak är att boxningen i Sverige är en förhållandevis liten sport. Vi har ca 1 000 boxare, och av dem har endast fem gått mer än 100 matcher. Ingen är äldre än 30 år, och ingen har varit utsatt för knockout mer än två gånger. Blir en svensk amatörboxare utslagen krävs vila i en månad och därefter en neurologisk undersökning. Drabbas han av ytterligare en knockout blir det avstängning i tre månader, och efter en tredje knockout är karriären slut. Det är de regler som gäller i svensk amatörboxning, och dem har riksdagen icke haft att behandla. Det är väl ingen som tror att dessa regler skulle vara internationellt gångbara inom proffsboxningen. En sak som inte har tagits upp i diskussionen gäller frågan om de pengar som ligger i den professionella boxningen. Det förekommer pengar i många idrotter. Någon tyckte det var märkvärdigt att jag ansåg att en svensk proffsboxare kunde få boxas utomlands. Jag tycker det är mer märkvärdigt att en svensk tennisspelare i världsklass inte har råd att bo i vårt eget land utan av det skälet måste flytta utomlands. Vi finner inget skäl till att ockra på människors glädje av att se våld genom att införa en typ av ekonomisk ersättning för detta våld, som vi i detta land nu har varit befriade ifrån i 15 år. Jag kan hålla med om att det finns en brist på logik i vad gäller inställningen till amatörboxning kontra proffsboxning. Ändå påstår jag att skillnaden, inte minst mot bakgrund av de ekonomiska satsningar som görs inom proffsboxningen, är enorm. Vidare har utskottet haft att ta ställning till en enda sak, nämligen till motionen i vilken begärs att vi skall tillåta proffsboxning i Sverige.

Fru talman! Ingrid Sundberg tror inte att det går att tillämpa samma säkerhetsföreskrifter för proffsboxningen som för amatörboxningen i detta land. Men det är ju sådant som vi beslutar själva. Om en utländsk motståndare inte vill ställa upp mot en svensk boxare enligt dessa regler så är det O.K. Jag tror dock mer på Björn Rosengren än på Ingrid Sundberg i detta fall. Alla boxare måste ha en licensbok och genomgå läkarkontroller. Om en boxare anses bli utsatt för skaderisker vid fortsatt boxning avstängs han. Det kommer naturligtvis också att gälla för proffsboxare. Men för Ingrid Sundberg verkar det som om proffsboxare lever i en värld för sig där inga som helst regler gäller. Vi har i vår motion försökt förklara att det inte är så. I motionen motiveras detta utförligt. Bl. a. tar vi upp detta med säkerhetsföreskrifterna. Utskottet har inte bemödat sig att ta reda på om det finns möjligheter att tillämpa samma säkerhetsföreskrifter för proffsboxningen som för amatörboxningen. Därmed, fru talman, menar jag att det är befogat att säga att utskottet inte har lagt ner tillräckligt arbete på motionen. Ockra på att se våld, säger Ingrid Sundberg nästan med tårar i ögonen. Vi får se mycket våld i detta samhälle, vilket jag också var inne på i mitt tidigare inlägg. Det är t.ex. våld i videofilmer i olika slag. Boxning kan också ses på TV, och man kan läsa mycket om den sporten i tidningarna. Menar då fru Sundberg som moderat att svensk TV och svenska tidningar inte skall få visa resp. skriva om proffsboxning? Ifall fru Sundberg är så rädd om svenska medborgare att hon inte vill att de skall få se detta hemska, borde ju moderaten Ingrid Sundberg förorda att proffsboxning inte får komma fram i någon form här i landet, men det tror jag inte att Ingrid Sundberg gör. Det är bara det att svenska medborgare inte får uppträda och tjäna pengar på boxning här hemma. Men de kan gärna åka utomlands, sade fru Sundberg. Åker de bara till Danmark och tjänar litet pengar där, så är det bra. Det är, menar jag, inkonsekvent. Har vi amatörboxning här i landet, skall vi också ha proffsboxning här.

Fru talman! Jag vill inleda med att hålla med fru Sundberg. Det är beklagligt att svenska tennisspelare tvingas flytta utomlands på grund av det skattetryck som vi har i Sverige i dag. Men sedan är vi inte överens längre. Det går att skapa särskilda bestämmelser för Sverige vad gäller arrangerande av professionella boxningsmatcher. Om man skapar en lag med förbud, skall det vara någon mening med den. Det skall vara logik i det hela. Men trots att vi har en förbudslagstiftning i Sverige har varje svensk amatörboxare som vill bli professionell möjlighet att söka licens utomlands. Därför tycker jag att den här lagen är ett slag i luften.
Fru talman! Jag har en känsla av att de som talar för proffsboxningen har råkat ut för en vänsterhook eller knockout. Det är väl ändå barockt att tro att man skulle kunna genomföra en världsmästerskapsmatch i tungvikt i Sverige med för amatörboxningen fastställda tre ronder. Av det företrädarna för proffsboxningen här har sagt framgår klart att de inte vet vad de talar om. Det finns internationella regler för proffsboxning, och de skulle gälla här också. Det är en enorm skillnad, fru talman, mellan en boxningsmatch som går i tre ronder och en som går i tio, elva eller tolv som vi kan se utomlands och som vi kan läsa om även i svenska tidningar. När det gäller tryckfriheten är det väl ingen som ifrågasätter min åsikt.

Fru talman! Anders Nilsson sade tidigare i debatten att det finns en motsättning i vpk:s förslag om en idrottsfond. Jag vill för tydlighetens skull upplysa Anders Nilsson om att vad vi föreslår är en fond som skall ersätta de pengar som i dag utgår från sponsorer. Företagen säger sig vara så välvilligt inställda till idrott. Vi hoppas att de är det av ideella skäl, men vi tror egentligen inte det. Eftersom näringslivet har utrymme för att satsa pengar på idrotten, får väl samhället ta ansvaret att i någon form — som förnyelsefonder, reklamskatt eller vad som helst — föra in motsvarande pengar i en idrottsfond, vars medel idrottsrörelsen och samhället tillsammans fördelar, framför allt till breddidrotten. När företagens pengar hamnar bara hos arenaidrotterna snedvrids hela idrottsrörelsen och till sist även breddidrottens innehåll. Det är det ena jag ville säga. I fråga om proffsboxningen, som diskuteras här, vill jag påpeka några saker. Det är ju de kommersiella inslagen i proffsboxningen som skiljer den från amatörboxningen. Här gäller det pengar. Här gäller det att slå ner sin motståndare så fort som möjligt. I diskussionen säger man att eftersom vi har förråande sporter på annat håll, förorsakade av kommersiella intressen, skall vi också ha proffsboxning, men det måste vara en oerhört felaktig utgångspunkt. Vi måste bekämpa all förråande sport i alla dess former — sport där man välter allt och alla, som Sten Andersson i Malmö sade här. Sådant måste bort, och då kan vi inte föra in en professionell boxning som legaliserar detta. Det är ju att gå i rakt motsatt riktning mot den vi egentligen skall gå. Motionärerna är faktiskt idrottsrörelsens fiender när de pläderar för proffsboxning, för den innebär att man inför förråande inslag i idrottsrörelsen.

Fru talman! Jag vill förklara för fru Ingrid Sundberg att det inte är tänkt att de regler som skall gälla för proffsboxning skall föreskriva trerondersmatcher osv., utan reglerna skall innebära att domaren kan ingripa för att avbryta matchen, och det är det viktigaste. Det är inte viktigast om man går tio eller tre ronder, för en boxare som går tio ronder eller fler är ganska trött. Många boxare som blir knockade på slutet knockas inte av hårda slag utan därför att de är så trötta att de ramlar ihop. Också en joggningslöpare kan bli så trött att han går på knäna. Då är det inte fråga om hjärnskador, fru Sundberg. Det är klart, Lars-Ove Hagberg, att kommunisterna är emot sport där man kan tjäna pengar, men det gäller inte bara professionell boxning utan all sport. I vissa andra länder är det staten som betalar idrottsutövandet. Jag vet att i många kommunistländer finns det mycket framstående boxare, t.ex. i Cuba och Sovjet. De kanske inte tjänar pengar på sina matcher, men de har förmodligen en kraftig lön vid sidan om. På så vis kan man se dessa förråande sporter också i sådana länder. Ideologiskt kan motståndet alltså inte vara på något sätt. Jag menar att många sporter kan verka förråande på publiken och på ungdomen. När ungdomar går hem från ishockeymatcher och fotbollsmatcher här i Stockholm vandaliserar de i tunnelbanan osv., men jag har aldrig hört att publiken från en boxningsmatch går ut och vandaliserar här i staden eller på något annat ställe. Det förråande tror jag att vi skall tala väldigt tyst om.
Fru talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors sade tidigare att man arbetade för och talade för i motionen att amatörboxningens regler skulle gälla vid professionell boxning. För amatörboxningen gäller att ronderna skall vara högst tre. I den professionella boxningen, inte minst vid de större tävlingarna, sker det förhandlingar mellan domarna och parterna om det antal ronder som skall tillåtas i matchen. Det är mycket märkvärdigt att höra att det inte skulle vara någon skillnad för en aktiv boxare mellan att gå tre ronder och att gå tio eller tolv, utom att han skulle vara så att säga trött i de senare ronderna. Tror verkligen Ingvar Karlsson att en trött boxare har lättare att värja sig mot hårda slag av en motståndare?

Fru talman! Det finns en skillnad mellan dem som ser arenaidrotter som underhållning och dem som vill se förråande sporter. Jag ser idrotten så, att den skall ge möjligheter till samvaro, gemenskap, kamratskap och vänskap och befrämja folkhälsan på bredden. Jag kan aldrig tänka mig att professionell boxning befrämjar folkhälsan. Den måste ju verka i rakt motsatt riktning. Naturligtvis skall även amatörboxning ha de allra strängaste säkerhetsbestämmelser. Och tanken med boxning är faktiskt inte att deltagarna skall slå ned varandra, utan det är en form av fäktning. Därför tycker jag att de som har föreslagit att professionell boxning skall tillåtas tjänar de intressen som vill fortsätta ett förråande av sporten i alla dess former. De går inte i något sammanhang emot de kommersiella inslagen. Egentligen bidrar de på alla de sätt till sportens utarmning — för att kanske få tillfällig publicitet.
Fru talman! Jag tror inte alls att det är som Lars-Ove Hagberg säger. Hans prat om förråande inverkan är inte på något sätt dokumenterat, utan det är bara ett tyckande. Det kan vara ett bra tyckande ifall man vill utmåla en motståndare som brutal och vill fördärva en viss verksamhet — då kan man prata om en förråande inverkan. Jag har flera gånger pratat om sådant som kan förråa i olika situationer, men jag menar att boxningssporten inte är något speciellt i det sammanhanget. Till fru Sundberg: Jag vill inte fortsätta debatten med henne längre. Efter ett par repliker har jag förstått att fru Sundberg inte vet ett dugg om boxning. Det är därför, fru talman, beklämmande att man i det utskott där fru Sundberg är ordförande skall behandla en sådan här motion.

Fru talman! Till detta betänkande från utbildningsutskottet har fogats fem reservationer. Jag yrkar bifall till de fyra reservationer där vi moderater finns med som undertecknare. Jag vill kommentera reservationerna 1, 3 och 5, och jag börjar med reservation 1. I budgetpropositionen föreslås att 3 milj.kr. överförs från det centrala anslaget för forskningsoch utvecklingsarbete inom skolväsendet till länsskolnämndernas utvecklingsstöd. Vi moderater anser, i motsats till utskotts majoriteten, att dessa 3 milj.kr. bör ligga kvar på central nivå. Detta yrkande har för övrigt redan behandlats i utbildningsutskottets betänkande 13. I motion 1984/85:1928 av Ingrid Sundberg påpekas att det inte är möjligt för lärarna vid riksinternatskolorna — Sigtuna humanistiska läroverk och Grännaskolan — att delta i lärarfortbildning, eftersom inga särskilda statliga medel finns avsatta för detta. Utskottets majoritet avslår motionen och utgår från att regeringen följer utvecklingen och vidtar åtgärder. De tre borgerliga partierna vänder sig i en gemensam reservation, nr 3, mot detta. De anser att staten har ett särskilt ansvar även för eleverna vid dessa skolor. Därför bör lärarna vid riksinternatskolorna ha samma möjlighet till fortbildning med statliga medel som andra lärare. Ekonomiskt utrymme för detta bör finnas inom ramen för fortbildningsanslaget, och det bör inte föranleda några nya kostnader. Så till reservation 5, som rör anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet, det s.k. SÅS-anslaget. I tidigare budgetpropositioner har skolministern uttalat farhågor för att fördelningen av resurserna under detta anslag blir så komplicerad att anslaget förlorar i överskådlighet. Det har också visat sig att hanteringen av anslaget inte har varit problemfri. Nuvarande regler har uppenbarligen inneburit att anslaget — tvärtemot intentionerna — fördelats tämligen jämnt mellan kommunerna och t.o.m. inom kommunerna. Vi moderater förordar mot denna bakgrund i vår motion 1984/85:2822 att anslaget avskaffas. I stället vill vi införa två nya anslag. Till det ena, som vi kallar Bidrag till handikappade med särskilda behov inom skolväsendet, vill vi föra 100 milj.kr. för nästa budgetår. Till det andra anslaget, som vi kallar Extra bidrag till studieoch yrkesorientering, vill vi för samma tid föra 5 450 000 kr. Regeringen bör snarast återkomma med förslag om regler för bidrag ur de två nya anslagen. Dessutom anser vi att 40 milj.kr. av SÅS-anslaget bör överföras till förstärkningsresursen under grundskoleanslaget. Vi menar att bidraget med de av oss föreslagna förändringarna kommer att utnyttjas på ett så effektivt sätt att det går att göra en besparing på 100 milj.kr., vilket också är välmotiverat av statsfinansiella skäl. Jag yrkar alltså, fru talman, bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 5.

Fru talman! I reservation nr 4 tar vi från centerpartiet upp fortbildningsbehovet för lärare. Eftersom vi längre fram i vår kommer att diskutera den här frågan mycket grundligt i samband med att vi tar ställning till den proposition om en framtida lärarutbildning som vi har att arbeta med, skall jag fatta mig mycket kort. Vi vet att det finns ett mycket stort behov av vidareutbildning för lärare. Framför allt gäller det lärare som på högstadiet tvingas undervisa i ämnen som de inte har någon utbildning eller kompetens. Vi har sett att det i många skolor är en mycket stor del av lärarpersonalen som undervisar i ämnen som de inte har kompetens i, och det kan inte vi tycka är acceptabelt på något vis. Det har med kunskapsinlärning att göra. Vi tycker att det är viktigt att kräva att det är goda kunskaper som skall förmedlas till eleverna. Denna fråga kommer naturligtvis att finna sin lösning, förhoppningsvis när vi får det nya lärarutbildningsförslaget. Men i centern har vi sagt att det faktiskt är nödvändigt att förstärka detta område redan nu. Därför har vi genom att omprioritera tillfört detta anslag ytterligare 10 milj.kr. som skall användas till vidareutbildning av ämneslärare. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 4 och 3.

Fru talman! För några veckor sedan beslutade riksdagen att från anslaget Forskning och centralt utvecklingsarbete inom skolområdet föra över 3 milj.kr. till anslaget Länsskolnämndernas utvecklingsstöd. Riksdagen bör därför anslå återstoden av anslaget till det centrala utvecklingsarbetet och därmed avvisa reservation 1 till det nu aktuella betänkandet. I övrigt behandlar dagens betänkande frågan om lärarfortbildningen, dess organisation, anslagsbelopp, lärarfortbildning för riksinternatskolor samt särskilda åtgärder på skolområdet. Föredragande statsrådet ämnar företa en översyn av hela fortbildningen av lärare. SÖ och UHÄ har inlett en utvärdering och statsrådet lägger stor vikt vid att fortbildningsorganisationen blir ett verksamt medel för att leda skolans utveckling till samklang med de mål som vi bl.a. bestämmer här. I fråga om den utvärderingen vill reservanterna skicka med ett uttalande. Detta anser utskottet överflödigt, eftersom översynen kommer att ta upp alla de aspekter som anges i motionsförslagen. När det gäller medelstilldelningen vill centerpartiet anvisa 10 miljoner, riktat till ämneslärare för att bredda deras kompetens. En sådan ämneslärarkomplettering skulle ge en begränsad ämneslärarutbildning i ytterligare ett ämne. Nu sköter ju högskolan lärarutbildningen och kan säkerligen ge nog så bra fortbildning. Att ge ämneslärarutbildning i ytterligare ett ämne bör för närvarande anstå tills den nya lärarutbildningen kommit i gång. Det anslag som begärs till lärarutbildningen i riksinternatskolorna, reservation 3, står alla de tre borgerliga partierna bakom. Riksdagen har här ett förflutet där det sagts att dessa skolor har en särskild karaktär och även ett särskilt ansvar för den egna fortbildningen. Riksdagen har genom anslagsgivningen i övrigt garanterat trygghet i utbildningssituationen för eleverna. Skulle en situation uppstå som gör det nödvändigt att ingripa, förutsätter vi att regeringen återkommer till riksdagen med förslag. Slutligen vill moderaterna inte biträda förslaget om ”särskilda åtgärder på skolområdet”. Regeringen föreslår ett belopp av 245,5 miljoner. Moderaterna tycker inte att beloppet har använts rätt eller ger den nytta som avsetts. Majoriteten pekar dock på att huvuddelen av anslaget går till elever med särskilda behov. Det skulle vara alltför brutalt att göra de drastiska ingrepp som moderaterna föreslår. Vi har också här i riksdagen ett förflutet på just denna punkt, där moderaterna tidigare stått för en besparing när det gäller det s.k. SÅS-anslaget. Jag skulle kanske kunna tillägga att det är typiskt att moderaterna anser att man just på den här punkten kan spara. Jag yrkar avslag också på denna reservation och i övrigt bifall till alla delar i utskottets hemställan.

Fru talman! Det är riktigt som Helge Hagberg säger att vi hade samma krav vid behandlingen av det här anslaget i samband med förra årets budgetproposition. Vi hade också en likartad reservation. I debatten då kommenterade majoriteten över huvud taget inte vårt förslag. Det var tydligen inte så intressant då som det är i år. Om man ser, Helge Hagberg, vad som sammantaget anslås av statliga medel till verksamheten i grundskolan, finner man att det rör sig om inemot 14 miljarder kronor.

Fru talman! Jag måste säga att jag blev något förvånad när Helge Hagberg kommenterade detta med fortbildning och sade att det ordnar sig bara vi får en ny lärarutbildning. Jag trodde att vi i utskottet egentligen var helt överens om att det finns ett stort behov av fortoch vidareutbildning, framför allt när det gäller lärare som undervisar i ämnen som de inte har kompetens till. Det behovet kommer naturligtvis inte att bli mindre när vi får en ny lärarutbildning, om man nu skall ge de ifrågavarande lärarna samma möjligheter som den nya lärarkategorin får i framtiden. Man säger också att vi skall lösa det här på längre sikt. Jag tycker att det är att ta mycket lätt på vad som ute i skolorna upplevs som ett mycket stort problem. Det är just om kompetensen inom ett ämnesområde där man undervisar men inte har kunskaper som det handlar. Om det trodde jag att vi var överens.
Fru talman! Birgitta Rydle säger att vi anslår i runda tal 14 miljoner till grundskolan. Det är nog riktigt. Dessutom skall vi också komma ihåg att kommunerna kanske anslår en summa som närmar sig den nämnda. Vi har anslagen uppdelade på olika angelägna områden. Anslaget Särskilda åtgärder på skolområdet är riktat till de grupper som vi vill särskilt skall stödjas och stimuleras. Det gäller t.ex. hela handikappgruppen och dem som har det svårt i övrigt i skolan. Vi vill ge dem förstärkningar och resurser, så att de på ett jämlikt sätt kan få sin skolutbildning. Därför tycker vi att det är litet bestickande att man just på den här punkten av statsfinansiella skäl vill spara 100 miljoner. Sedan till Kerstin Göthberg och de 10 miljonerna för att ge ämneslärarna behörighet i ytterligare ett ämne. Det kan i och för sig vara mycket riktigt och intressant att göra en sådan satsning. Jag säger inte att det är tillräckligt, utan vi får vänta tills vi har fått förslaget om den nya lärarutbildningen och fattat beslut om densamma. Sedan får vi se vad vi måste göra med de lärare som redan befinner sig i en utbildningssituation. Det är möjligt att det blir fråga om en modell av det här slaget som måste till. Det vet jag ingenting om i dag, utan det får vi återkomma till senare.
Fru talman! Det är helt riktigt, Helge Hagberg, att det är angeläget att det här anslaget används på bästa sätt. Det är också därför som vi vill dela upp anslaget så att 100 milj.kr. av det går direkt till de handikappades behov i skolväsendet. Och det är faktiskt mer, Helge Hagberg, än den del av anslaget som de handikappade eleverna får såsom det nu är utformat. Det är just därför att vi vill slå vakt om dem som mest är i behov av stödet som vi vill göra den här uppdelningen.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att man vill rikta stödet speciellt till handikappgrupperna, men det finns också andra, som i och för sig inte är handikappade men ändock har olika handikapp i andra hänseenden. Jag har inte sett någon signal från någon ansvarig som säger att vi nu misshushållar med resurser. Därför tror jag det är väl använda pengar som vi sätter in för särskilda åtgärder på skolområdet. Därför tycker jag inte det finns något fog för att göra en så kraftig besparing som här föreslås.

Fru talman! Vi lever i en tid med allt snabbare teknisk utveckling. Främst datatekniken har förändrat arbetsvillkoren på många områden. Utvecklingen går också mycket snabbt inom t.ex. bioteknik och när det gäller nya material av olika slag. För att följa med i utvecklingen, välja rätt metoder och bevara och stärka vår konkurrenskraft krävs kunskaper och kunskapsförnyelse på alla nivåer. Det krävs kunniga lärare att förmedla kunskaperna på ett konstruktivt sätt. I en fyrpartimotion, nr 1895, som jag varit med om att väcka, har vi motionärer erinrat om att under fem års tid klasslärare i naturorienterande och tekniska ämnen har erbjudits fortbildning i grundskolan. Det projektet, som har berört samtliga rektorsområden på lågoch mellanstadiet, har syftat - till att var tredje lågoch mellanstadielärare skulle få en ämnesinriktad fortbildning om minst fem dagar. Man har också strävat efter att ge lärarna på högstadiet ökade förutsättningar att ge en samlad nutidsorienterande undervisning. De särskilda pengar man har erhållit under de fem åren, 9 milj.kr. vartdera året, har kunnat ge en sådan här fortbildning. I årets budgetproposition faller dessa pengar bort. Visserligen uttalar utbildningsministern att det är nödvändigt med ytterligare insatser för att stärka lärarnas kunskaper inom de här områdena. Vidare säger statsrådet också att erfarenheterna från nuvarande no/teknikfortbildning för klasslärare är mycket positiva. Efter denna klara sympatiyttring från regeringens sida avstår man från att ge besked om på vilket sätt denna uttalat goda, positiva fortbildning skulle kunna garanteras. I motionen har vi gett några konkreta exempel på hur det skulle kunna gå till. Summan av våra förslag är att riksdagen skulle ge ett klart besked att denna framgångsrika och värdefulla utbildning och fortbildning inom de naturvetenskapliga och tekniska ämnena för lärare i grundskolan skall säkerställas. Utbildningsutskottet ger i sin kommentar till motionen ett referat av vad föredragande statsrådet har anmält i propositionen, nämligen att denna fortbildning även i fortsättningen bör prioriteras. Utskottet menar att trots att några pengar inte har tilldelats så skall det även i fortsättningen anordnas fortbildningsverksamhet, där då kommunerna får ett särskilt ansvar. Utskottet hävdar att motionen i huvudsak synes vara tillgodosedd. Men låt oss se på hur läget är för fortbildningen. I anslutning till beslutet om ny läroplan för grundskolan, Lgr 80, beslöts också att en omfattande fortbildningsinsats rörande naturorienterande och tekniska moment skulle genomföras med början budgetåret 1980/81. Som stöd för det lokala arbetet att utveckla denna undervisning i grundskolan skulle var tredje klasslärare erhålla en ämnesinriktad fortbildningskurs motsvarande en vecka. Härutöver skulle det lokala utvecklingsarbetet ytterligare stödjas och stimuleras såväl materiellt som personellt från både lokal och central nivå. I årets budgetproposition säger regeringen att SÖ beräknar att ca 5 500 lärare har deltagit i denna fortbildning vid utgången av innevarande budgetår, och att minst samma antal kvarstår att fortbilda. Utbildningsministern betraktar den särskilda fortbildningen i naturorienterande och tekniska moment som ett led i genomförandet av Lgr 80. Hur ser det då ut när det gäller fortbildningskurser i naturorientering/ teknik vid landets högskolor? Redan tidigare år har man varit oroad över att det varit en nedgång — ca 60 96 föregående år. Tyvärr förefaller nedgången att fortsätta. Jag har studerat hur det ser ut på tre högskoleorter. I Umeå hade man förra året en utannonserad kurs. Det blev en kurs. I Uppsala hade man fyra utannonserade kurser. Det blev en kurs. I Göteborg hade man 18 utannonserade kurser. Det blev 15 kurser. Ett ganska hyggligt utfall, kanske någon säger. Men hur ser det ut för det år som ligger framför oss? En färsk rapport från samma högskoleorter ger vid handen att i Umeå kommer inte någon kurs till stånd. I Uppsala, där man har planerat tre kurser, blir det en enda. I Göteborg, där man har planerat 18 fortbildningskurser, blir det högst åtta. I Göteborg har antalet kurser alltså mer än halverats. Norr om Mälaren finns en enda fortbildningskurs på högskoleort eller — om man så vill — norr om Dalälven finns ingenting av detta som statsrådet och utbildningsutskottet förklarar är så värdefullt och som sägs vara en förutsättning för att genomföra Lgr 80! Bredvid denna fortbildningsverksamhet har man också givit en material service. Såsom ett organ för kontakt, erfarenhetsutbyte, debatt och informa = Nr 113 tion m.m. mellan lärare och skolor som arbetar med att utveckla den Onsdagen den naturorienterade undervisningen har projekttidningen Novisen fått ett 10 april 1985 mycket gott mottagande och spelat en stor roll. Den inskolning i att fortbilda sig själv som enskilda lärare härigenom har fått måste tillvaratas, och det är därför viktigt att Novisen kan fortsätta att utges. Det ser emellertid ut som om den kommer att upphöra. Det vore ett resursslöseri om detta organ, som har nått tusentals lärare, inte längre kommer att användas. Läget för fortbildningen är alltså mycket allvarligt. Den nyligen till riksdagen lämnade propositionen om lärarutbildning, vilken här har citerats av utskottets talesman, har för övrigt den bristen att man inte tillräckligt har uppmärksammat problemet med tekniklärarutbildningen. Jag tror alltså att i nuvarande situation särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkra den fortsatta vidareutbildningen i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Herr talman! Även om utskottet säger att fortbildningen är värdefull och regeringen förklarar att den är en förutsättning för Lgr 80, är det väldigt angeläget att skolöverstyrelsen nu i sitt studium av detta riksdagsbeslut försöker ta fasta på vad utskottet har sagt om nödvändigheten av att fortbildningsverksamheten prioriteras och därmed lever vidare. Linnea Hörlén var inne på dessa tankegångar i sitt inlägg. Jag skulle vilja att utskottets talesman Helge Hagberg i en kommentar slår fast att intentionerna måste fullföljas. Det vore förödande om ett framgångsrikt utvecklingsarbete skulle raseras, därför att det uppstår osäkerhet om statsmaktens vilja att prioritera sådan här fortbildning i framtiden. Jag förutsätter vidare att skolöverstyrelsen i sina direktiv till länsskolnämnderna och i sina anvisningar till det kommunala planeringsarbetet uppmärksammar vad som har sagts både i propositionen och i utbildningsutskottets betänkande. Jag anser inte att situationen i dag är bra. Fortbildningsverksamheten är på väg att kraftigt minska. Detta är illavarslande.
Herr talman! Jag vill bara erinra om mitt tidigare inlägg, då jag redovisade vad betänkandet innehåller. Av betänkandet framgår ju att vi — vilket också har föreslagits i propositionen — kommer att få en total översyn av lärarfortbildningen. Som kommentar till det Elver Jonsson har tagit upp, nämligen problemet att fylla de platser som utannonseras på no/teknik-områdena, vill jag säga att det är möjligt att den personal som vi har i skolan är attraktiv i näringslivet över lag. Det kan vara därför som vi inte får så många sökande till de fortbildningsplatser som vi har. Kommunerna har tillgång till kompetenta lärare, och i kommunerna förekommer ett icke föraktligt fortbildningsarbete, som också betyder en del i sammanhanget. 49 Slutligen vill jag säga att detta område är prioriterat, liksom det har varit under lång tid. Därmed hoppas jag att jag i någon mån har kommenterat Elver Jonssons inlägg.
Herr talman! Utskottets talesman har naturligtvis kommenterat mitt inlägg. Däremot hade jag hyst förhoppningar om att han litet klarare skulle slå fast vad jag hoppas är utskottets innersta intention, nämligen att det är viktigt med den lärarfortbildning som utskottet verbalt hyllar och som regeringen säger är en förutsättning för att Lgr 80 skall kunna förverkligas. Man borde klarare ha sagt att det är viktigt att den fortbildning som finns inte får raseras. Jag gav ju en del exempel på hur kurserna på högskoleorterna är på väg att minskas på ett sätt som jag inte tror att utskottet har förutsatt. Jag beklagar att utbildningsutskottet inte har kommenterat detta mera i sitt svar på motionen. Grundfrågan är vi ju överens om, nämligen att det är nödvändigt med en god och vital fortbildning på ett mycket aktuellt ämnesområde. Jag vill ändå tolka utskottets företrädare så att man förutsätter att riksdagens och regeringens uttalade mening om nödvändigheten av lärarfortbildningen i de båda ämnena inte bara blir en läpparnas bekännelse, utan att man kan avläsa att verksamheten fortskrider. Den skall fortsätta inte bara till nytta för de lärare som får glädje av fortbildningen, utan framför allt för dem som skall ta emot den, dvs. de elever som skall hantera morgondagens teknik.